Herr talman! Europa -- ja, inte bara Europa utan hela Världssamfundet -- har gått in i en ny epok. Efterkrigstidens mänskligt tragiska och politiskt upprörande klyvning av Europa är borta. Det kalla kriget är över. Kapprustningen mattas av, och nedrustningen tar fart. Under hela efterkrigstiden har vi inte skådat maken till det som hänt under det gångna året. Kulmen nås om några dagar när det största nedrustningsavtalet någonsin om konventionella vapen skrivs under i Paris, då stats och regeringschefer samlas till ett toppmöte för att besegla en ny ordning för Europa: En ordning baserad inte på avskräckning och hot. En fredens ordning. Ett Europa präglat av demokrati, fred och enhet. Ett Europa genomsyrat av respekt för mänskliga rättigheter. Ett Europa för våra barn värdigt vårt historiska arv. Tidigare i år träffade Sovjet och USA en principuppgörelse om en kraftig nedrustning av de strategiska kärnvapnen, men det avtalet beräknas bli underskrivet först i början av 1991. Därmed och mot bakgrund av avtalet om den stora minskningen av konventionella stridskrafter i Europa är marken beredd för nya förhandlingar om minskning av kärnvapensystem med kort räckvidd. En överenskommelse har också träffats mellan supermakterna om att förstöra 80 % av deras kemiska vapenarsenaler med målet: Ett avtal om ett fullständigt förbud mot och förstörelse av alla kemiska vapen. Detta är betydelsefullt. Med det kalla krigets slut i Europa påbörjades en verklig och omfattande nedrustning av kärnvapen, av konventionella vapen och av kemiska vapen. I land efter land minskas också ensidigt de militära styrkorna, och stora militärprojekt läggs ner. Detta avspänningens, nedrustningens och det fredliga samarbetets Europa riktar nu världen i övrigt sina ögon på och frågar sig: Vad kan vi lära, hur kan världen i övrigt dra lärdom av vad som skett i Europa. Det framgår av de senaste veckornas intensiva nedrustningsarbete i Förenta nationerna, till vilken jag strax skall återkomma. Trots den påbörjade processen med nedrustning av kärnvapnen kvarstår fortfarande hotet av dem så länge de finns kvar -- inte bara hotet om ett kärnvapenkrig som ett resultat av politiska eller militära beslut utan också hotet om deras användning av misstag. Målet måste vara kärnvapens totala avskaffande, vilket USA och Sovjet faktiskt har kommit överens om. Som Maria Leissner sade inleds just i dag här i riksdagshuset en konferens med kvalificerade internationella experter för att utarbeta ett program som kan förhindra ett kärnvapenkrig av misstag. Det finns all anledning till optimism inte bara för oss européer utan för Världssamfundet i dess helhet. Därmed inte sagt att det skulle saknas bekymmer. Flera tidigare talare i debatten har varit inne på det. Kuwait upprör hela världsopinionen. Detta brott mot folkrätten har fördömts i alla läger. Irak måste omedelbart upphöra med sin olagliga ockupation, dra tillbaka invasionsstyrkorna och garantera alla utlänningar deras rörelsefrihet. Det viktiga är nu att krisen inte leder till krig. Krig löser inga problem -- tvärtom, det skapar fler. Ett militärt ingripande i Persiska golfen vore förödande för alla parter. Och som alltid är det kvinnor och barn som får bära konsekvenserna av kriget och av hotet om krig. Politiska problem kräver politiska lösningar, inte militära. Förenta nationerna står nu i centrum för ansträngningar att finna en lösning på krisen. Säkerhetsrådet har visat prov på stor beslutsamhet och föreskrivit sanktioner mot Irak. FN har här spelat och fortsätter att spela den roll som tillkommer världsorganisationen för att trygga internationell säkerhet. Detta är en utveckling som vi måste välkomna. Den innebär ett genombrott för tillämpningen av den grundläggande principen om kollektiv säkerhet. Herr talman! Låt mig få ta tillfället i akt att berätta om svenska initiativ i FN i det nya läget. Maria Leissner efterlyste det. Jag kan i mångt och mycket instämma i hennes analys. Låt mig bara säga att vi inte har ambitionen att bara stoppa spridningen av kemiska vapnen. Våra ambitioner är mycket mer långtgående -- det skall vara ett totalförbud mot och en förstörelse av alla kemiska vapen. Som alltid bedriver Sverige ett intensivt freds och nedrustningsarbete i FN. Vi tog för några år sedan initiativet till en heltäckande studie om kärnvapnen. Under två års tid har jag haft förmånen att leda det arbetet för generalsekreterarens räkning. I går antogs med consensus, alltså i enighet, den studien. Detta är historiskt, eftersom för första gången tre kärnvapenmakter har deltagit i och ställt sig bakom ett sådant arbete i FN. Min förhoppning är att studien skall kunna fungera som ett uppslagsverk för både experter och lekmän och inspirera till ytterligare krav på kärnvapnens område. Avsikten är att vi skall göra den tillgänglig också på svenska. Sverige har dessutom i år tagit upp två stora frågor och lagt fram förslag: dels om sambandet mellan nedrustning och miljö, dels om marin kärnvapennedrustning. Sverige i FN varit initiativtagare till för mer än sju år sedan. Vi har år efter år pekat på den stora risk som kärnvapnen till sjöss utgör och föreslagit en serie av åtgärder. Vi har upprepade gånger krävt förbud mot marina taktiska kärnvapen och stopp för den föråldrade och farliga politiken att varken bekräfta eller förneka förekomsten av kärnvapen på fartyg. I förra veckan följde Sverige upp sina tidigare initiativ och lade fram ett förslag i FNs nedrustningsutskott om förhandlingar för att förbjuda icke-strategiska kärnvapen till sjöss. Det andra nya initiativet från svensk sida i år är en studie om nedrustning och miljö. Bakgrunden är denna: Samtidigt som det internationella klimatet dramatiskt har förbättrats och risken för ett globalt krig minskar, ökar snabbt andra hot mot mänsklighetens överlevnad -- hunger, fattigdom, analfabetism och, med ökad intensitet, det internationella miljöhotet. Att i det läget försöka ta till vara de mänskliga resurser som nu används på den militära sidan -- det må gälla teknik och forskning, kunskap, organisation eller militär produktion -- för miljösatsningar ser vi som logiskt. Det studiearbetet som vi föreslagit skall ske under ett års tid för att kunna tas till vara vid FNs stora miljökonferens i Brasilien 1992. Herr talman! Vi lever onekligen i en historisk tid. Av historien kan man lära, men man behöver inte upprepa den. Sverige har ett ansvar att fortsätta att agera aktivt för fred och nedrustning i världen. Vi kommer också att ta det ansvaret. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tänkte ta upp några speciella motioner som behandlas i det här betänkandet. Den första frågan som jag tänkte beröra gäller örlogsfartyg och kärnvapen. Det är en fråga som jag har motionerat och diskuterat om under de fem år som jag har varit i riksdagen. Det står i utskottets betänkande att utskottet konstaterar att utvecklingen har fortgått, att den går vidare och att detta skulle vara positivt. Jag kan i och för sig instämma i att opinionen växer mot den här typen av besök, där man inte får reda på om de har kärnvapen ombord eller ej. Samtidigt har vi den senaste tiden fått starka bevis för att man faktiskt har åkt in med kärnvapen i de nordiska hamnarna. Detta gäller inte bara de nordiska hamnarna, utan är man rustad för kärnvapen och har den möjligheten, har man också kärnvapen ombord. I utskottets betänkande nämns Greenpeaces rapport och att regeringen har uttalat att man skall granska denna rapport noggrant. Det skulle vara mycket intressant att få en redovisning för hur man bedriver det arbetet. Utskottet delar uppfattningen att man skall granska rapporten noggrant. Jag utgår ifrån att utskottet också tar del av detta arbete och noga följer det. För mig är det uppenbart att dessa fartyg har gått in våra hamnar med kärnvapen ombord. Det finns även en annan studie som en nordisk forskargrupp har gjort. Den tas inte upp här i betänkandet. Jan Prawitz deltar från svensk sida i den gruppen. Den har kartlagt dessa besök i de nordiska hamnarna och konstaterar att örlogsfartyg som har möjligheter att ha kärnvapen också har det vid sina hamnbesök. Detta tar man inte upp till diskussion i betänkandet. Mot bakgrund av att det finns så starka bevis för att vi faktiskt blir lurade -- att den svenska befolkningen blir lurad -- är det häpnadsväckande att vi inte kan ta starkare initiativ utan tillåter detta. Det framställs som ett av motiven för att vi inte skall driva den här frågan starkare att det då blir svårare för Sverige att driva de internationella frågorna. Därför skall vi inte inta någon ståndpunkt och kräva garantier -- dessa besök borde inte tillåtas utan garantier. Men jag undrar om vi verkligen får någon trovärdighet när det är så uppenbart att vi blir lurade. Har vi då trovärdighet att driva internationella frågor när vi visar en sådan flathet? Jag har denna gång motionerat för att vi skall införa en lag på detta område. Det gör jag därför att jag har tagit del av hur man agerat i Nya Zeeland. Där har man en lag. Det har vi visserligen inte i Sverige men vi har ett förbud och det gäller på samma sätt. Det är jag helt medveten om. I den nya zeeländska lagen står klart hur man skall agera vid besök av örlogsfartyg. Det står att om fartygen har möjlighet att ha kärnvapen ombord så skall de inte tillåtas komma in om de inte svarar på frågan om de har kärnvapen ombord eller ej. Jag eftersträvar att vi skulle ha en sådan lagstiftning, där vi klart reglerar den här frågan. Nu har jag inte fått med mig utskottet. Men vi får väl fortsätta att driva den här frågan. Sedan gäller det en annan motion som handlar om militära flygövningar på svenskt territorium. Det förekommer en litet märklig diskussion i betänkandet om huruvida dessa lågflygningar ingår i offensiv eller defensiv krigföring. Till slut säger man i alla fall att det är av intresse för såväl offensivt som defensivt uppträdande i luftstrider att man har dessa övningar. Jag kan inte förstå att Sverige skall ställa upp på att främmande makter kommer hit och tränar offensiv stridsföring. Det är uppenbart att det handlar om det. Sedan säger utskottets majoritet att man inte tycker att det behövs någon redogörelse för syftet med det svenska tillståndet. Jag tycker att det vore välgörande för riksdagen att få reda på vad det är som gäller. Vilka stater är det som kan komma hit och bedriva stridsövningar? Man säger att man har ett bra samarbete med Schweiz, och att det inte är några problem eftersom Schweiz är neutralt. Vad jag förstår så är även Österrike intresserat av att bedriva den här typen av övningar i Sverige. Det finns också andra länder som kanske inte tillhör de neutrala länderna jmen som är ute efter att kunna träna lågflygning i andra länder, eftersom det finns en opinion i det egna landet mot den här typen av flygningar. Detta är ju inte bara en militär fråga utan även en miljöfråga. Hur påverkas djur, människor och natur av att flygplanen flyger på 50 meters höjd? Varför skall vi tillåta det även om det är glest befolkat uppe i Norrland? Varför skall vi tillåta att dessa människor störs på det här viset när man inte tillåter det på andra områden? Sedan vill jag också beröra frågan om medlingsinstitut. Den har jag själv haft uppe förra året. Då sade utskottets majoritet att man förutsatte att regeringen skulle lämna en redovisning för hur detta skulle komma till stånd, och att det finns ett intresse i den frågan. Nu har man inte lämnat någon sådan redogörelse här. Jag tycker att utskottet kunde ha varit litet mer kritiskt på den punkten. Nu har Berndt Ekholm motionerat igen i frågan. Jag trodde inte att man skulle behöva ta upp detta en gång till, eftersom vi ändå hade uttalat oss i riksdagen för det här medlingsinstitutet. Nu är diskussionen kopplad till bl.a. ESK och de planer som finns på att bilda ett center för förebyggande av konflikter. Jag tycker personligen att det vore mycket bra om Sverige kunde agera för att centret skall bli förlagt till Sverige. Sverige kan spela en viktig roll när det gäller förebyggande av konflikter och när det gäller att lösa konflikter på en fredlig väg.

Herr talman! Med anledning av frågan om de marina rustningarna har jag kanske ändå anledning att säga litet mer till Ingela Mårtensson. Verkligheten har överträffat drömmen i Europa under det här året. Det har gått alldeles för snabbt, och vi har inte riktigt hunnit med. Inte heller utskottet har riktigt hunnit med vad som har inträffat. Som jag tidigare sade lade Sverige i förra veckan fram ett förslag precis i den riktning som flera av motionerna om de marina rustningarna har angivit. Vi har lagt fram ett förslag med konkreta åtgärder för att förhindra marin rustning och för att verka för en marin kärnvapennedrustning, inte på alla fartyg, men dock beträffande de icke strategiska kärnvapnen till sjöss. Låt mig säga att i den här frågan har Sverige varit det pådrivande landet från allra första början och mer eller mindre nästan helt ensam drivit de här frågorna i FN. Man har gett oss stöd men man har inte aktivt agerat själv. Ungefär en tredjedel av de kärnvapen som finns till havs brukar man beteckna som icke-strategiska eller taktiska. Bland dessa finns både olika slags kärnvapen som är avsedda för sjömål, som kryssningsrobotar, och andra kärnvapensystem, som är avsedda för anfall mot mål till lands. Dessa kärnvapen är en källa till mycket djup oro, och den oron förstärks av att människor inte vet om fartyg bär med sig kärnvapen eller ej när de kommer på besök. Det är en förlegad, gammal och farlig princip att inte erkänna eller förneka om man har kärnvapen ombord när man kommer på besök. Därför är det viktigt att man blir av med den praxisen, men det är ännu viktigare att bli av med kärnvapnen som sådana. Sverige har alltså verkat för det som flera av motionärerna har tagit upp. Vi har på FNs bord lagt fram ett konkret förslag om förbud mot icke strategiska kärnvapen till sjöss. Vår förhoppning är att det också skall kunna leda till ett resultat. Kommer vi dithän att vi får slut på alla de s.k. taktiska eller icke strategiska kärnvapnen till sjöss, behöver vi heller inte ha kvar den princip som går ut på att varken förneka eller erkänna om man vid flottbesök har kärnvapen ombord. När det gäller marin kärnvapennedrustning är och förblir Sverige det mest aktiva landet i Förenta nationerna.

Herr talman! Även jag tänkte replikera angående kärnvapenbestyckade örlogsfartyg och besöken av sådana i svenska hamnar. Jag tänkte då, herr talman, tala som om jag vore på den socialdemokratiska partikongressen. Där fattades nämligen ett beslut om att Sverige på nytt kommer att ta upp frågan om en ensidig åtgärd, om man inte på detta område inom två år kommer fram till något på det internationella planet. Jag menar därför att Ingela Mårtensson kan känna sig mycket nöjd efter att ha hört vad Maj Britt Theorin och jag har sagt. Frågan går framåt. Bäst vore det naturligtvis om det, som Maj Britt Theorin sade, bleve en internationell lösning på frågan. Jag vill sedan säga något om medlingsinstitutet. Jag har själv varit med och motionerat i både den förra frågan och frågan om medlingsinstitutet. Detta ligger mig alltså nära. Vi väntar här på en redogörelse från regeringen. Förra året skrev vi, efter det att Ingela Mårtensson hade väckt sin motion, till regeringen och bad att man där skulle titta på frågan. I vår begäran ligger att regeringen skall komma tillbaka med en redogörelse. Det står vi fortfarande fast vid. Man menar att vi inte skulle gå längre det här året, utan att vi får lov att vänta till nästa år och se om det då har hänt någonting. Om så inte är fallet, kommer säkerligen utskottet att vara mer bestämt på den här punkten.
Herr talman! Först ett par ord till Maj Britt Theorin. Visst tycker jag att det är bra att Maj Britt Theorin verkligen bemödar sig om att vara aktiv i de här frågorna. Sverige måste nämligen driva dessa frågor. Men jag skulle önska att vi redan nu kunde ta ställning i fråga om örlogsfartygen och säga att vi inte tolererar detta. Det är också ett sätt att säga nej till kärnvapen totalt sett. Jag är inte lika optimistisk som Maj Britt Theorin om att kärnvapen kommer att försvinna från fartygen inom en snar framtid. Även jag skulle önska det, men jag har litet svårt att tro att det skulle ligga så nära i tiden. Därför menar jag att man måste ta ställning när det gäller örlogsfartygen. Vi kan inte vänta till dess att kärnvapnen försvinner helt och hållet. Jag skulle också vilja säga till Evert Svensson att jag är mera otålig i den här frågan, och jag menar att vi kunde ta ställning. Även när det gäller medlingsinstitutet drar det ut på tiden, och vi får inte heller där någon redovisning. Jag hade trott att vi skulle få en sådan inom ett år efter det att vi diskuterade frågan förra gången. Jag tycker att regeringen ibland är litet saktfärdig.
Herr talman! Ingela Mårtensson och jag delar nog önskan om att vi mycket snabbare skulle nå resultat. En gång i tiden när jag åtog mig det här arbetet insåg jag att det är en kombination av tålmodighet och otålighet som behövs. Man behöver tålmodighet nog att se att det ibland tar längre tid, men man behöver också en stor otålighet när det gäller att driva på så att man får fram besluten. Jag tror nog att jag mer har ägnat mig åt det otålmodiga än det tålmodiga i det här arbetet. Jag delar uppfattningen att vi borde få se ett resultat mycket snabbare. Jag är inte heller naiv eller optimistisk nog att tro att det kommer att ske stora förändringar snabbt. Stora förändringar har skett genom egna initiativ, dvs. en stor del av de taktiska kärnvapnen till sjöss skrotas nu och förs i land. Den oro jag känner kommer sig av att de kan komma att ersättas av andra, mer raffinerade vapen, t.ex. kryssningsmissiler. Det får aldrig ske, och det har vi mycket bestämt protesterat emot och sagt ifrån från svensk sida. Jag vill ändå hålla med Evert Svensson om att Ingela Mårtensson kanske kan få bära med sig den otålighet hon känner i ett eller två år till, men sedan lär hon inte behöva vänta längre på socialdemokratiska beslut i frågan. Vår partikongress har ju, som sagt, sagt ifrån om att de internationella överenskommelserna på detta område skall ha uppnåtts inom två år. I annat fall kommer socialdemokratin att ställa krav på att fartyg inte får komma hit om de inte förnekar att de har kärnvapen ombord. Det har alltså skett en kraftig neddragning av taktiska kärnvapen till sjöss. En stor del finns kvar, och det är mycket viktigt att dessa förs in i förhandlingsprocessen, eftersom de nu är den enda typen av kärnvapen som inte finns med i förhandlingsprocessen. Av den anledningen har Sverige också gått ett steg längre än tidigare genom att vi i förra veckan lade fram ett förslag i FN.
Herr talman! Jag har egentligen bara begärt ordet för en enda sak. När man diskuterar frågan om kärnvapenbestyckade örlogsfartyg får man nästan en känsla av att det faktiskt är tillåtet för dessa att besöka svenska hamnar. Men det råder förbud mot detta. Vad vi diskuterar är om vi kan få ordentliga garantier. Men den svenska lagstiftningen är på det här området fullständigt klar: Det är förbjudet för kärnvapenbestyckade örlogsfartyg att komma in i svenska hamnar.
Herr talman! Socialdemokraterna sade vid sin förra partikongress att man, om det inte hände någonting, skulle vidta andra åtgärder. Jag hade då hoppats på att vi nu skulle vidta åtgärder, eftersom det inte har hänt någonting, dvs. eftersom kärnvapenstaterna inte har ändrat sin garanti. Nu har man ytterligare skjutit på det till nästa kongress. Jag undrar därför om det verkligen kommer att hända någonting om två år. Vi får väl hoppas på det, men jag kommer i alla fall att ta upp frågan och på mitt sätt försöka bidra till att den inte dör ut i debatten. Det finns inte, Evert Svensson, någon svensk lag som förbjuder kärnvapenbestyckade fartyg. Däremot har Sverige gjort ett ställningstagande som verkar på samma sätt som en lag. Men det ingår alltså inte i den svenska lagstiftningen.

Herr talman! Jag tänkte något kort beröra frågan om ett medlingsinstitut. Jag har väckt en motion om detta som behandlas i detta betänkande. Redan för två år sedan var jag med på en motion tillsammans med några andra broderskapare. Vi tog då upp frågan om en utredning om ett svenskt institut för förhandling, medling och försoning i internationella konflikter, som det uttrycks i motionens rubrik. Rubriken i sig säger vad frågan handlar om, och det tas också upp i utskottsbetänkandet. Utskottet sade då att lösningen av frågan borde ske inom ramen för FNs arbete. Utskottet uttalade sympati för själva tanken, även om man påpekade att man kanske ville ha en mer informell lösning än den motionärerna hade föreslagit. Utskottet sade i betänkandet att det ankommer på regeringen att pröva förutsättningarna för en sådan verksamhet. Med den formuleringen avstyrkte utskottet motionen. Sedan återkom Ingela Mårtensson med samma huvudtanke om ett medlingsinstitut vid förra riksmötet. Utskottet tog då åter upp diskussionen om FNs roll och pekade på de existerande organisationerna inom FNs ram och de mekanismer som finns vilka kunde vara behjälpliga för att bidra till lösning av konflikter. Samtidigt menade utskottet att det var viktigt med åtgärder som inte var alltför institutionaliserade. Vidare förutsatte utskottet att regeringen skulle lämna en redogörelse för hur sådana åtgärder skulle kunna komma till stånd. Sedan uttalade utskottet att detta borde ges regeringen till känna. Eftersom det inte kom någon redogörelse väckte vi i januari i år en ny motion. Då tillförde vi ett perspektiv i den här frågan som jag anser är intressant. Jag skall citera ur den delen av motionen. Vi säger att ''- - konfliktmönstret i världen för närvarande undergår viktiga förändringar. Konflikter mellan stater synes i stor utsträckning vara på väg ut, medan etniska och andra konflikter inom stater kan resultera i långt utdragna stridigheter. I sådana konflikter är det svårt för andra stater, och därmed för FN, att agera. Detta ställer särskilda krav på komplettering av de hittills tillgängliga instrumenten för medling.'' Med tanke på den utveckling vi haft i världen mot en omfattande fred, även om det finns orosmoln, anser jag att detta är en mycket intressant infallsvinkel på frågan om ett medlingsinstitut. Det är också fråga om att kunna medla inne i andra stater mellan befolkningsgrupper som är oense. Det kan komma sådana förfrågningar till en instans som står mycket fri. Jag menar att frågan fortfarande har en mycket hög aktualitet. En sådan instans kunde antingen ges formen av ett medlingsinstitut eller kanske en lösare form. Just den institutionella formen är kanske inte det viktigaste, utan att dessa åtgärder kommer till stånd. Men det måste ändå finnas någon form av organisation bakom för att ge stadga åt arbetet. Att stödja den här typen av insatser förefaller mig vara ett mycket angeläget arbete, som ligger väl i linje med svensk utrikespolitik. Utskottet svarar i år på frågan med att återigen hänvisa till vad FN gör på detta område. Egentligen framförs inga nyheter med undantag för att utskottet hänvisar till ESK-processen och vad som kan ske inom ramen för ESK-arbetet, något som jag anser är positivt. Sedan säger utskottet: ''Utskottet förutsätter att regeringens redogörelse omfattar även dessa framsteg inom ESK-arbetet.'' Underförstått betyder detta att utskottet återigen efterlyser en redogörelse för hur frågan om medling i konflikter kan lösas. Orsaken till att jag tagit till orda är helt enkelt att jag vill göra en markering att jag anser att den här frågan är så angelägen och ligger så väl i linje med svensk utrikespolitik att det finns ett starkt behov av att ge röst åt motionen också i denna debatt. Jag hoppas att regeringen nu, om jag får använda det uttrycket, får ändan ur vagnen och kommer med några idéer på detta område inom den närmaste framtiden.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas ju motioner som väcktes under föregående riksmöte. En del av dem har redan fått ett positivt svar här i kammaren. Det gäller t.ex. Folkpartiet har två reservationer. Jag skall kommentera den ena, nämligen reservation 1 om sjukpenninggrundande inkomst vid föräldraledighet . Motionen Sf341 behandlar Jag kan konstatera att såväl riksförsäkringsverket som försäkringskasseförbundet anser motionen motiverad. Det kan ju då verka litet märkligt för den oinvigde att utskottsmajoriteten avstyrker den. Försäkringskasseförbundet anser att tillämpningen av lagen om allmän försäkring 3 kap. 5 § bör klargöras och om möjligt förenklas för att bli mer förståelig för de försäkrade. Riksförsäkringsverket säger att verket har för avsikt att göra en översyn av de aktuella reglerna. Min uppfattning är att ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen skulle ge riksförsäkringsverket stöd för att snarast påbörja översynen. Herr talman! Folkpartiet stöder givetvis reservationerna, men jag yrkar inte bifall.

Herr talman! Under samlingsrubriken Vissa socialförsäkringsfrågor döljer sig bl.a. Riksdagen har under föregående riksmöte behandlat likartade krav från vår sida, varför jag inte tänker yrka bifall till våra reservationer. De har ju behandlats vid ett tidigare tillfälle. Men det finns kanske anledning att säga några ord i sakfrågan. Argumenten är vid det här laget väl kända. Möjligen har det efter det senaste krispaketet från regeringen blivit ännu tydligare, att skall socialförsäkringar överleva 90-talet, måste dessa i första hand inriktas på att garantera medborgarna grundtrygghet och på att det inte är möjligt att i alla lägen kompensera inkomstbortfall till hundra procent. Regeringen och socialdemokraterna tycks nu själva ha kommit till denna insikt, eftersom de nu föreslår en sänkning av ersättningsnivån i sjukförsäkringen. När man nu skall börja bygga om i Socialförsäkringssverige är det ju viktigt att man väljer modeller som uppfyller både kravet på grundtrygghet och kravet på enkelhet. Vi har alltför många system som präglas av ett komplicerat regelverk eller av inbyggda marginaleffekter. Pensionssystemet är ett bra exempel på detta. För att förbättra situationen för dem som har de lägsta pensionerna har det skapats ett antal komplement utöver folkpensionen och tilläggspensionen. Vi har pensionstillskott, kommunalt bostadstillägg och särskilda skatteregler. Allt är vällovligt, men den sammantagna effekten blir ett svåröverblickbart system, med betydande marginaleffekter och en dyr hantering. Bara kostnaden för att hantera ansökningarna om det kommunala bostadstillägget uppgår till flera hundra miljoner kronor per år. Herr talman! Vi har inte råd att hålla oss med ett system som leder till administrationskostnader i den storleksordning som vi har när det gäller KBT. Även den insikten tycks ha kommit i det senaste krispaketet, eftersom socialdemokraterna nu säger sig vilja skära i byråkratin. När vi från centerpartiets sida har lanserat tankarna om en enhetlig grundpension har det varit för att vi vill uppnå dels ett system som ger alla medborgare en rejäl grundtrygghet vid pensioneringen, dels ett system som är enkelt och lättöverskådligt för den enskilde. Med vår modell kan pensionärerna också i skattehänseende behandlas på samma sätt som övriga medborgare. Vi har hittills inte rönt framgång när det gäller vårt krav på grundpensionen. Men som vi ser det, och efter den senaste tidens utveckling, så talar nog tiden mer och mer för den typ av lösningar som vi har pläderat för, både när det gäller den sociala grundtryggheten och när det gäller på vilket sätt vi skall bygga Socialförsäkringssverige under 90-talet.

Herr talman! Vårdbidrag utgår till en förälder då det bedömts att dennes barn är i behov av särskild tillsyn och vård. I de fall då två biologiska föräldrar bor ihop med barnet eller då två föräldrar är gifta med varandra, kan de själva välja vem vårdbidraget skall utbetalas till, även om bägge föräldrarna inte är biologiska föräldrar. Den praktiska betydelsen av att man kan välja på det här sättet är att vårdbidraget, med undantag för merkostnadsdelen, är skattepliktig inkomst och därmed också pensionsgrundande. Men om ett par lever i ett samboförhållande, där bara den ena personen är biologisk förälder till barnet, dvs. då dessa personer inte är gifta med varandra, kan bara den biologiska föräldern få vårdbidraget enligt nu gällande regler. Vänsterpartiet tycker att man skall ändra på dessa regler. Det finns flera skäl till det. För det första är det bara ett fåtal familjer som det här rör sig om. För det andra skulle det inte medföra några som helst ökade utgifter i statsbudgeten. Egentligen har den här lilla ändringen bara betydelse för just den familj som det handlar om. Om man på det här sättet kan uppmuntra en icke biologisk förälder att skapa en närmare kontakt med och ta hand om och vårda familjens handikappade barn, och kanske t.o.m. avstå från eget förvärvsarbete, så tycker vi att det är värt att uppmuntra. Utskottet säger att man visserligen har förståelse för att det av skatte och pensionsskäl kan vara av intresse att göra den förändring som vi föreslår. Men utskottet anser att det är viktigare att man har ett enhetligt föräldrabegrepp inom socialförsäkringarna. I klarspråk betyder det helt enkelt att de byråkratiska reglerna är bra mycket viktigare enligt utskottets mening än de mänskliga aspekterna. Riksförsäkringsverket befarar att om reglerna skulle ändras i enlighet med vårt förslag skulle det kunna tas till intäkt för att samtliga personer som bor tillsammans med föräldern och barnet borde kunna uppbära vårdbidrag för barnet, inte på en gång, utan i tur och ordning. När jag läser riksförsäkringsverkets skrivelse känner jag det faktiskt nästan som om riksförsäkringsverket skulle misstänka att jag pläderade för månggifte på något sätt, eller också skulle åtminstone vårt regelförslag öppna möjligheterna till månggifte. Men vår avsikt är inte ens att utvidga föräldrabegreppet till att gälla eventuella inneboende eller far och morföräldrar. Vi avser bara att förbättra för dem som bor tillsammans med en förälder under äktenskapsliknande förhållanden, dvs. att vi fullt ut skall godkänna ett samboförhållande och jämställa det med ett äktenskap. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Detta handlar alltså om en förälder till ett svårt handikappat barn. Om denna förälder är skild och bildar ny familj utan giftermål får styvföräldern, dvs. den ickebiologiska föräldern, som stannar hemma och vårdar barnet inte betalt för detta arbete. Det är ett stort arbete att vårda ett svårt handikappat barn. Vi stöder därför vänsterpartiets motion, eftersom de nuvarande reglerna innebär att den som stannar hemma och sköter barnet går miste om fast inkomst för sitt arbete och de sociala förmåner som det innebär. Självfallet skall den som sköter barnet ha betalt för det arbetet, när det nu finns möjligheter till det, och de sociala förmåner som ett sådant betalt arbete medför. Det är inte alls något stort problem att ändra dessa regler. Vi anser att det bara är ett fel som skall rättas till. Låt oss därför göra det. Härmed yrkar jag bifall till reservation 2 i socialförsäkringsutskottets betänkande 1.
Herr talman! Det här betänkandet innehåller både stort och smått, men det är i huvudsak sådant som vi redan har diskuterat, varför jag tänker vara kortfattad. Det finns i dag en del oklarheter när det gäller vilken sjukpenning som skall gälla när man tar ut föräldrapenning efter det att barnet har fyllt ett år, som Barbro Sandberg och Kenth Skårvik mycket riktigt har påpekat i sin motion. Detta problem har egentligen uppstått genom föräldraförsäkringens utbyggnad. Redan när den första utbyggnaden skedde framhölls det från regeringens sida att man i ett senare skede måste se över den här typen av frågor. Nu har riksförsäkringsverket sagt att en översyn behövs och att riksförsäkringsverket tänker göra just en sådan som motionärerna vill ha. Och då tycker vi från majoritetens sida att vi inte behöver ge regeringen i uppdrag att säga till riksförsäkringsverket att göra den utredning som riksföräkringsverket redan har sagt att det skall göra. Men de borgerliga partierna säger i reservation 1 att regeringen och riksförsäkringsverket ändå behöver en extra tillsägelse. Jag har väldigt svårt att förstå de sakliga motiven för den här reservationen. Vi tycker ju likadant, och den ansvariga myndigheten har sagt att man skall åtgärda detta. Jag tycker att man skall akta sig litet grand för att försöka göra partipolitik av det som inte är det. Jag vet inte om någon har yrkat på reservation 1, men för säkerhets skull yrkar jag avslag på den. I reservation 2 har vänsterpartiet och miljöpartiet reserverat sig för att vårdbidrag för handikappat barn skall kunna utgå även till den som sammanbor med föräldern. I dag utgår vårdbidrag till förälder. Det utgår också till adoptivföräldrar och till den som föräldern är eller har varit gift med eller har barn med, om de sammanbor. Det är ett föräldrabegrepp som i princip gäller på väldigt många lagstiftningsområden. Man bör därför vara litet försiktig med att ytterligare utvidga det. Men det måste också påpekas att vårdbidraget alltid utgår till familjen, även om det i det fall motionärerna tänker på utgår till den biologiska föräldern. I klartext handlar den här problematiken i dag om de familjer där två personer inte kan gifta sig, dvs. när homosexuella sammanbor. Jag anser att i stället för att peta i hundratals olika regler för att jämställa homosexuella sambor med gifta, är det bättre att vi diskuterar en lag om registrerat partnerskap. Det är en enklare lösning. Det var uppe till diskussion här i går med Laila Freivalds. Jag yrkar avslag på reservation 2. I reservation 3 har centern reserverat sig till förmån för en höjd grundpension till 85 000 kr. Det låter ju trevligt, men var skall ni ta pengarna? Pensionsberedningens betänkande kommer om en vecka, och där har man gjort, såvitt jag förstår, omfattande utredningar och studier av kostnaderna och effekterna av olika pensionssystem. Jag tycker att vi skall avvakta med en större debatt på den här punkten tills vi har alla fakta på bordet. Jag häpnar en aning över centern. I nuvarande situation med många folkpensionärer blir det en mycket dyr reform. Varifrån får ni alla pengar? Dessutom blir det synnerligen orättvist, eftersom bostadsbidraget skulle inräknas i pensionen och därmed bortfalla som särskild förmån. I centerns värld kanske alla bor i en betald stuga på landet, och då blir det ju bingo. Men om man bor i en liten nyproducerad hyreslägenhet i t.ex. Stockholm, räcker knappt er höga folkpension för att betala hyran. Jag yrkar avslag på reservation 3. I reservation 4 har folkpartiet tagit upp de problem som kan uppstå för utvecklingsstörda som har pension men som arbetar på dagcenter. I rehabiliteringssyfte borde lön i stället för pension utgå, menar man. I en motion från Nils Nordh har liknande synpunkter framförts. Majoriteten delar den principiella uppfattningen, men det är många frågor som hör ihop med det här. Vi tycker därför att de här frågorna bör behandlas i samband med det kommande förslaget om rehabilitering, som just nu förbereds i regeringskansliet. Det är också möjligt att handikapputredningen kommer att belysa den här typen av frågor. I avvaktan på de förslag som skall komma inom kort yrkar jag avslag på reservationen. I betänkandet behandlas också andra motioner. Jag nöjer mig med att kort kommentera Sven-Gösta Signells och Gustav Perssons motion om en enklare hantering av merkostnadsandelen i vårdbidrag. Det finns mycket som talar för det system motionärerna verkar för. Samtidigt är varje enskilt ärende så speciellt, att det ibland blir fel med ett alltför schabloniserat förfarande. Riksförsäkringsverket tycker att en översyn behövs. Utskottet tycker att det är riktigt att riksförsäkringsverket gör en översyn. Något ytterligare påpekande tycker utskottet inte är behövligt. Sedan vill jag till Margit Gennser med anledning av hennes särskilda yttrande säga att hon inte behöver oroa sig. Socialförsäkringssystemet kommer nog att granskas från olika håll och kanter under de kommande åren. Däremot har vi fortfarande, som Margit Gennser också påpekade, olika grundsyn på grundskydd och inkomstrelaterade förmåner. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Margareta Persson säger att vi reservanter anser att riksförsäkringsverket behöver en extra tillsägelse. Det är inte alls fråga om det, Margareta Persson, utan tvärtom. Riksförsäkringsverket säger att det har för avsikt att göra en översyn, men inte när. Margareta Persson sade i sin inledning att regeringen redan när den gjorde ändringen från ett och ett halvt år till ett år insåg att man skulle kunna behöva se över frågan senare. Regeringen har faktiskt inte gjort det. I dag tycker jag att vår reservation är än mer aktuell. Jag vidhåller alltså att riksdagen bör ge riksförsäkringsverket i uppdrag att göra en översyn. Det skulle, som jag ser det, stärka riksförsäkringsverkets möjligheter att ta itu med detta med förtur. Vi vet inte hur stor arbetsbelastning verket har. Att detta skulle vara kränkande eller att vi skulle trampa verket på tårna har jag ingen förståelse för. Snarare måste det tvärtom kännas som ett stöd att riksdagen står enig bakom verket när det nu skall ta itu med en översyn.
Herr talman! Det huvudskäl som utskottsmajoriteten anförde mot vår motion är att man skall ha ett enhetligt föräldrabegrepp inom socialförsäkringen. Nu vet vi som sysslar med socialförsäkringar att det inte finns något enhetligt föräldrabegrepp i dag inom socialförsäkringen. Den är redan uppluckrat genom bestämmelser när det gäller den tillfälliga föräldrapenningen. Det var en parentes. Margareta Persson erkände själv i sitt anförande att vad det egentligen handlade om är att detta öppnar vägen för homosexuella att behandlas på samma sätt som heterosexuella. Då gäller det bara den situation när man skall få vårdbidrag för ett handikappat barn. Jag ville inte ta upp det i mitt första inlägg. Det är alldeles sant, som Margareta Persson sade, att vårt förslag gick ut på att genom lagändring likställa homosexuella med heterosexuella. Men jag ville inte tro att det var detta som låg bakom utskottets avstyrkande av motionen. Nu förstår jag att det är så. Även om vi kommer att stödja det förslag som vi hoppas att regeringen snart kommer att lägga fram om ett registrerat partnerskap, vill jag ändå vidhålla att vi behöver den här förändringen också för vårdbidraget. Det gäller alltså inte bara homosexuella par, utan det gäller även en man och kvinna som bor ihop under äktenskapsliknande förhållanden, där den ena är förälder till ett handikappat barn. Därför vill vi ha en ändring av lagen.
Herr talman! Margareta Persson kommenterade något vår reservation om en höjd grundpension och hänvisade till pensionsberedningen. Det är alldeles riktigt att vi med anledning av pensionsberedningen kommer att verkligen få diskutera principerna för pensionssystemets utformning. Vi kanske inte nu skall ta upp alla delar som skulle vara intressanta att diskutera, eftersom det här bara gäller en del av ärendet. Den principiellt intressanta frågan är om vi verkligen i framtiden har råd att spela bort ett antal hundra miljoner i onödig administration, som vi t.ex. har när det gäller det kommunala bostadstillägget, om vi inte kan åstadkomma en bättre grundtrygghet för pensionärerna genom att samordna systemet och skapa enkelhet. På denna punkt tog Margareta Persson över huvud taget inte upp någon diskussion. Om man nu är så oroad för bostadspriserna och hyrorna i Stockholm, förstår jag inte varför man i hela fridens namn vill införa byggmoms på byggandet efter årsskiftet. Om strävan är att hålla kostnadsnivån nere skall man inte höja den. Det kräver ju mer KBT, fler åtgärder för att kompensera de pensionärer som i dag har svårt att få sin ekonomi att gå ihop. Man måste, när man diskuterar pensionssystemet, se helheten. Det försöker vi göra genom att sammanföra olika förmåner i ett framtida grundpensionssystem. Sedan kan man diskutera vilken nivå det skall läggas på, och den diskussionen återkommer vi gärna till.
Herr talman! Först en rättelse: Margareta Persson talade om mitt särskilda yttrande. Det är moderata samlingspartiets särskilda yttrande i socialförsäkringsutskottet, där alla tre har anslutit sig till yttrandet. Vad jag ville ta upp är naturligtvis en väldigt apolitisk ståndpunkt. Jag sade att frågan om behovs och inkomsttrygghetsprinciperna faktiskt borde utsättas för en mycket grundläggande analys. Jag påpekade att den analysen kom av sig på 50 talet. Gustav Möller försökte föra fram den. Gunnar Heckscher gjorde det också, men bl.a. Gunnar Sträng sade den gången att vi socialdemokrater kan para principerna litet hur som helst. Jag tror att när vi nu måste göra om systemet -- det tror jag att vi är ganska eniga om -- borde vi faktiskt gå tillbaka och se på det grundläggande, egentligen utan politiska förtecken; förutsättningslöst och utan förutfattade meningar. När vi sedan har ett basmaterial kommer principfrågorna in, och det är väl det som är politik. Då blir det en fråga om värderingar och då får man ta ställning till hur systemet skall byggas. Det finns inte ett bra sätt och ett dåligt sätt, utan det finns antagligen många olika sätt som är olika bra.

Det finns en rad sådana frågor som jag tycker att man kunde se objektivt på utan att direkt ha en partipolitisk debatt.
Herr talman! Jag vill bara säga till Barbro Sandberg att riksdagen står fullständigt enig på den här punkten. Det vet riksförsäkringsverket. Det råder alltså inga som helst oklarheter på den punkten. Det verkar som om Margó Ingvardsson medvetet missförstår mig. Grundproblemet är att vi inte kan vidga familjebegreppet hur som helst. Dessutom kvarstår att homosexuella inte kan gifta sig i dag. De kan alltså inte lösa den här situationen så som andra faktiskt kan göra. Därför menar jag att det är viktigare att vi diskuterar en total lagändring, som ger dem samma rättigheter och skyldigheter som andra i samhället. Det gäller ju då en hel rad lagar och då behöver man inte gå in i olika lagstiftningsfrågor. Grundproblemet är att vi, som vi ser det i dag, inte tycker att man skall vidga familjebegreppet i stort. På den punkt där problemet uppstår skall man alltså vidta åtgärder på annat sätt. Till Rune Backlund skulle jag vilja säga att jag har litet svårt att förstå centerns beräkningsmetoder. Rune Backlund talar om hur dyrt det är med administration och bostadsbidrag. Men pensionsberedningen kommer ju om en vecka och den talar om hur dyrt centerns förslag med en mycket höjd grundpension skulle bli. Kostnaderna är nog inte riktigt jämförbara. Jag vänder mig sedan till Margit Gennser och även till Rune Backlund; det handlar delvis om samma sak: ett nytt synsätt när det gäller socialförsäkringssystemet. Man talar om att övergå från inkomstrelaterat skydd till grundskydd t.ex. Det är naturligtvis en diskussion som måste föras, men det är min djupaste övertygelse att den dag vi gör det ökar också klasskillnaderna i samhället. Då är det de fattiga som får nöja sig med grundskydet, medan alla andra löser detta privat. Det är därför någonting som, så som jag ser det, inte befrämjar jämlikheten i samhället. Den här debatten kommer vi säkert att återkomma till under de närmaste åren.
Herr talman! Margareta Persson säger att jag måste förstå att man inte kan utvidga familjebegreppet hur som helst. Det har jag full förståelse för och det är inte heller min avsikt. Jag vill bara utvidga föräldrabegreppet i ett enda avseende, och det är just när det gäller rätten till vårdbidrag. Den skall bara gälla dem som bor med förälder under äktenskapsliknande förhållanden. I första hand vill vi ha den här ändringen eftersom vi tror att det är bra för barnet. Vi tror att det är bra om även den icke biologiske föräldern kan stanna hemma med barnet om föräldrarna tycker att det är mest praktiskt i deras situation. Jag vet att Margareta Persson kommer att säga att det kan föräldern göra oavsett om man får vårdbidraget eller inte eftersom det är familjen som får vårdbidraget. Men då får vi den praktiska konsekvensen att den som är hemma och får vårdbidraget också får tillgodoräkna sig den här tiden i pensionshänseende. Det är därför det är så viktigt vem som får vårdbidraget. När vi ställde förslaget tänkte vi inte på att det skulle innebära att man även jämställde föräldrar av samma kön, utan vi blev uppmärksammade på det under behandlingens gång. Vi tyckte att förslaget minsann inte blev sämre för den skull utan rent av bättre. Men sedan har jag förstått att det är just detta, att det även kan användas för föräldrar med samma kön, som gör att utskottet avstyrker vårt förslag. Det man säger om en utvidgning av föräldrabegreppet är ju så att säga bara bortförklaringar, eftersom man inte vill tala om vad det verkligen handlar om. Det tycker vi är väldigt beklagligt.
Herr talman! Margareta Persson säger att man med våra tankegångar skulle öka klyftorna i samhället och att det skulle drabba de fattigaste. Jag har svårt att förstå den argumenteringen. Vad innebär förslaget med grundpensionen? Jo, förslaget bygger på principen att vi skall ge de pensionärer som har de lägsta pensionerna en bättre grundtrygghet, en bättre situation. Hur det skulle kunna bidra till att öka klyftorna i samhället förstår jag ärligt talat inte. Jag är också förvånad över att socialdemokraterna, med sin traditionella grundsyn när det gäller ett rättvist samhälle, motsätter sig tankegångarna. Även om vi kan ha olika uppfattningar om realismen på olika nivåer i att införa en grundpension, tycker jag ändå att man borde ställa upp på principen att ha en grundpension som bastrygghet vid ålderdomen. Jag har mycket svårt att förstå varför man motarbetar de tankegångar vi för fram på den här punkten.
Herr talman! Socialförsäkringssystem är något av de mera komplicerade systembyggandena i det moderna samhället. Det sätt på vilket vi tar ut pengarna och det sätt på vilket vi fördelar pengarna får många effekter som vi faktiskt inte har avsett att de skall ha; en del har vi kanske avsett. Det är endast därför som jag anser att man faktiskt bör gå till grunden. Om vi ser att vi har kommit till vägs ände och har problem, måste vi väl ändå analysera de grundläggande principiella systemen utan förutfattade meningar. Det jag egentligen tycker är så beklagligt med politik är att man alltid har förutfattade meningar, innan man har tagit reda på vilka verktyg man vill använda för att komma till ett visst mål. Jag för min del tycker att man måste analysera verktygen. När det finns många motstående mål måste man också göra avvägningar, och göra detta öppet. Sedan tar man fram sina värderingar och gör sina avvägningar och kan då kanske komma fram till kloka beslut. Jag tror att det hade varit mycket bättre för medborgarna i Sverige om vi hade nalkats problemen på det sättet. Det var därför jag blev så förskräckt när Margareta Persson talade om klasskillnader och jämlikhet. Det går inte att prata om det innan begreppen är definierade. Det går inte att tala om resultat innan man vet hur systemet ser ut. Vad man analyserar är ju två ytterlighetssystem. Dessutom kan man använda olika ingredienser i systemen, när man slutligen bygger upp det socialförsäkringssystem som man vill ha. Jag blir bedrövad när jag möter den typen av inställning att vissa saker skall man helst inte tala om, eftersom man har en förutfattad mening om att det leder till någonting ont. Jag tycker att det är fel. Jag tycker att vi skall vara öppna och faktiskt analysera de stora problemen. Annars gör vi de svenska medborgarna en verklig björntjänst.
Det är precis så som Margó Ingvardsson säger, att pengar utgår, men problemet är ATP-delen. Sedan vill jag ännu en gång upprepa att orsaken till avstyrkandet i betänkandet inte handlar om homosexuellas situation. Deras situation kan man alltså lösa med registrerat partnerskap. Det är i stället fråga om tveksamhet inför att vidga föräldrabegreppet. Men handikapputredningen kan ju också i sina undersökningar komma att säga att detta är ett problem för föräldrar med handikappade barn, och då får vi naturligtvis se på frågan igen. Som det ser ut i dag har vi emellertid ingen anledning att ändra lagstiftningen. Till Rune Backlund vill jag säga att vi ju har en grundpension -- folkpension -- i dag. Men det är precis som om centern skulle ha glömt varför hela debatten om ATP kom till. Vi hade alltså en folkpension. Varför kunde vi inte höja den, så skulle allting vara frid och fröjd, och jämlikheten skulle förbättras? Det var ju precis tvärtom. Alla andra grupper som hade råd skaffade sig andra pensioner, och så fick man de här stora klyftorna mellan människor på ålderdomen. Det är därför som jag fortfarande tror att det är viktigt med ett inkomstrelaterat skydd. Sedan kan vi diskutera hur man kan höja den grundpension vi har. Men när pensionsberedningens betänkande kommer så visar det sig, såvitt jag förstår, att centerns förslag är oerhört dyrbart. Det vore intressant att veta hur man skall göra i en tilltänkt borgerlig regering -- om det nu kan bli en sådan någon gång, oavsett vad väljarna säger. Har man pratat med sina tilltänkta koalitionsbröder och systrar om vad en sådan här reform skulle kosta? Finns det över huvud taget några kostnadsberäkningar med när centern lägger fram sina förslag? Till Margit Gennser vill jag bara säga att jag tror att vi helt enkelt har helt olika synpunkter på vad förutfattade meningar är.

Herr talman! Först vill jag säga till Sven-Gösta Signell att vi inte alls har avstyrkt motionen i sedvanlig ordning -- för då brukar man inte göra någonting. Vi har behandlat den seriöst och skickat den på remiss. Vi säger ju också nu att en utvärdering och en undersökning av det här systemet skall göras på riksförsäkringsverket. Men jag måste säga att jag blev illa berörd av Sven Gösta Signells exempel -- om det var den typen av argument som låg bakom motionen. Jag tycker inte att man här skall stå och ondgöra sig över att en förälder med handikappat barn, som kanske inte kommer ut särskilt mycket, hyr video. Vi skall inte ägna oss åt den diskussionen här, tycker jag -- det gör mig oerhört illa berörd. I stället skall vi se om det är för byråkratiskt, om det är för svårt administrativt att göra sådana här individuella bedömningar av merkostnaderna. Och kan vi förenkla detta, så skall vi göra det, men inte med de motiv som Sven-Gösta Signell angav i sitt anförande.
Herr talman! Egentligen hade jag inte någon anledninga att begära replik, men jag kände mig ändå föranlåten att göra det eftersom Sven-Gösta Signell hänvisar till att alla som är verksamma inom socialförsäkringsnämnder måste tycka som han. Jag är också verksam i en socialförsäkringsnämnd, och jag delar inte den uppfattning som han för fram i den här motionen. Jag har viss förståelse för att man kan tycka att handläggningen skall förenklas. Men människor har trots allt olika förmåga att göra klart för andra vilka behov de har. Man måste alltså -- och det sägs också i de allmänna råden -- ta hänsyn till varje individs speciella behov. Det är ju ingenting som säger att det är ett och samma handikapp hos olika individer innebär att de alla har samma behov. Sedan måste jag i egenskap av kvinna -- om nu Sven-Gösta Signell inte vet vad olika sorters mat kostar -- framhålla att fettreducerad kost är betydligt dyrare än vanlig mat. Om Sven-Gösta Signell tror att ett överviktigt barn skall äta mindre endast av den anledningen att kostnaden blir lägre, tror jag nog att han behöver läsa på ämnet litet grand.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

Sedan får vi se vad utvärderingen kommer att ge.

Herr talman! Även det här betänkandet innehåller sedan länge kända meningar uttalade från de olika partierna samt reservationer där man också ger uttryck för redan kända uppfattningar. Vi moderater återkommer här bl.a. tillsammans med centern med en reservation som innehåller krav på en bättre överensstämmelse mellan förmåner och avgifter inom socialförsäkringssystemet. Som framgår av t.ex. reservation 1 kan det i dag bli nästan orimliga förhållanden för den person som snällt och villigt betalar in sina sociala avgifter men som ändå inte åtnjuter någon som helst förmån. Det kan t.ex. röra sig om ett jordbrukarpar. Båda makarna delar på inkomsten, och denna är relativt låg. De här makarna når kanske inte upp till en nivå över basbeloppet med sina resp. inkomster. Man får alltså inte någon som helst pensionsförmån. Det kan också gälla den jordbrukare som inte får högre sjukpenning än den sjukpenning som skulle ha utgått till en anställd, osv. Vi tycker att det är fel att det kan vara så. Människor skall ha sociala förmåner i förhållande till de pengar som de har betalat in i form av avgifter. Framför allt drabbas alltså jordbrukare och småföretagare. Numera finns det en tendens inom socialförsäkringssystemet och skattelagstiftningen till en utveckling motsatt den som vi förordar. Socialavgifterna tenderar att mer eller mindre bli en form av skatt, något som vi motsätter oss. Från majoritetens sida hävdas det att det skulle innebära ett administrativt krångel om man ändrade på detta. Men att det går att förändra förhållandena framgår av den förändring som skedde häromåret när det gäller vissa jordbruksinkomster. finns det redan ett förslag som har utarbetats av riksförsäkringsverket innebärande att det skall utgå en grundsjukpenning. Men man skall ha möjlighet att försäkra sig för s.k. tilläggssjukpenning. Det här förslaget har legat en tid. Men regeringen har inte tagit fram det. Man är helt enkelt inte särskilt intresserad av att lösa dessa frågor. Också en utredning som jag själv deltog i för några år sedan har lagt fram ett förslag. Men detta har väl begravts i någon låda. Vi är alltså litet otåliga nu och ser fram emot att ett förslag kommer på riksdagens bord, så att vi får ta ställning till detsamma. Det här är helt enkelt en rättvisefråga för berörda människor. I reservation 2 från samtliga borgerliga partier tas frågan om arbets och uppdragstagarbegreppen upp. Också den frågan har diskuterats i väldigt många år. Ett praktexempel här är väl det s.k. Hjortbergfallet, som diskuterades här i kammaren för några år sedan. Det gällde snickare Hjortberg som, i god tro, anlitade en hantverkare. Men så småningom tvingades Hjortberg att betala inte bara ersättning till hantverkaren utan också sociala avgifter. De senare hade Hjortberg trott att uppdragstagaren i fråga skulle betala. Dessa begrepp har alltså varit, och är fortfarande, ganska krångliga. Jag erinrar mig en diskussion som jag hade för några år sedan med dåvarande socialminister Sten Andersson, som själv tyckte att vissa saker var ganska horribla. Det kunde t.ex. gälla att den som kör med en bondes traktor på dennes åker betraktas som anställd medan den som kör med samma traktor i bondens skog betraktas som arbetsgivare. Jag måste i och för sig medge att det har hänt en del sedan dess. Flera utredningar har gjorts, och en viss förbättring har skett. Men vi är även i det här avseendet ganska otåliga. Numera går det att få ett s.k. förhandsbesked om vem som de facto är skyldig att betala sociala avgifter. Tillsammans med centern och folkpartiet vänder vi oss mot det faktum att två parter, dvs. såväl uppdragstagaren som den som anlitar en person, skall behöva inkomma med en ansökan. Vi tycker att det borde räcka med att en part i ett sådant här förhållande inkommer med en ansökan. Vidare anser vi att nya klara regler snarast måste införas, så att man vet vem som är betalningsskyldig. Vi menar att en uppdragsgivare helt enkelt inte skall behöva betala sociala avgifter om vederbörande är registrerad för betalning av preliminär B-skatt. Det finns nu förslag om s.k. F-skattebevis hos regeringen. Men ingenting händer. Vi är otåliga. I reservation 3 återkommer vi moderater med vår uppfattning i frågan om försäkringsskydd för idrottsutövare. Det är också en fråga som har debatterats många gånger efter det s.k. lex Westblom-fallet 1985. Vi menar att om man har sin huvudsakliga inkomst från sitt idrottsmannaskap skall man också ha sociala rättigheter därifrån och man skall betala sociala avgifter. Men i de fall man har annan huvudinkomst skall man kunna träffa en överenskommelse om huruvida sociala förmåner skall utgå eller inte. De här åsikterna är sedan länge kända, och jag har inte någon förhoppning om att utskottsmajoriteten i dag skulle vara villig att trycka på annan knapp än tidigare. Herr talman! Jag skall vara så disciplinerad att jag icke yrkar bifall till någon av reservationerna, utan endast förklarar att vi naturligtvis står fast vid våra uppfattningar, men återkommer i annat sammanhang.

Herr talman! I likhet med tidigare år tar detta betänkande upp frågor om bl.a. arbets och uppdragstagarbegreppet samt försäkringsskydd för idrottsutövare, precis som Gullan Lindblad har sagt tidigare. Sociallagstiftningens bestämmelser om skyldighet att betala arbetsgivaravgifter är knutna till begreppet arbetstagare. Skyldighet att betala arbetsgivaravgifter föreligger dessutom när den som utför arbetet enligt sociallagstiftningen är att anse som uppdragstagare. Bedömningen av vem som är att anse som arbetstagare resp. uppdragstagare görs i efterhand av lokala skattemyndigheten. Detta skapar i många fall oreda och leder till svårigheter i bedömningen av vem som skall svara för inbetalningen av dessa avgifter. Från 1986 kan myndigheten lämna förhandsbesked angående skyldigheten att betala socialavgifter. Men detta kräver, som Gullan Lindblad sade, en gemensam ansökan. Herr talman! Varje år kommer den här frågan upp på nytt. Och varje år hänvisar majoriteten till det arbete som pågår i regeringskansliet. Så länge regeringen inte lyfter ett finger, inser inte heller majoriteten i utskottet att det föreligger något problem med nuvarande ordning. Även om löften i dessa tider inte är mycket värda, vill jag i alla fall fråga majoritetsföreträdaren: När kommer ett förslag som löser upp detta problem? Samtidigt vill jag gärna få veta varför en ansökan av en part inte kan accepteras. Det viktiga är ju att skattemyndigheten kan fatta ett beslut om vem som skall svara för att avgifterna betalas in. Sedan 1985 har idrottsrörelsen tvingats betala socialavgifter för ersättning som utgått i samband med idrottsverksamhet. Detta har skapat uppenbara problem för idrottsrörelsen, inte minst för de små klubbarna. Om de än inte betalar ut några astronomiska siffror, blir beslutet ytterst betungande för dem. Självklart måste idrottsutövare, som många gånger också får skador genom idrotten, ha ett godtagbart försäkringsskydd. Samtidigt har de allra flesta ett heltidsarbete, för vilket socialavgifter också inbetalas. Försäkringsskyddet för verksamhet av hobbykaraktär bör därför kunna ordnas på ett sätt som inte sätter idrottsföreningarna på obestånd. Riksidrottsförbundet har till regeringen överlämnat en utredning med tre olika modeller för hur ett sådant försäkringsskydd skall ordnas. Antingen erhåller idrottsutövaren sociala förmåner utan att avgifter behöver erläggas eller så tvingas idrottsföreningen teckna en privat försäkring enligt lag. Ett annat alternativ är att avgifter erläggs endast för idrottsutövare som uppbär ersättning överstigande 2 basbelopp, medan övrigas skydd upprätthålls med en privat tecknad försäkring som i alternativ 2. Herr talman! Det är beklagligt att regeringen inte sedan 1986 har förmått att lösa denna fråga. Majoriteten hänvisar i dagens betänkande till skattereformen och att effekterna av denna noga skall följas. Det är självklart. Men jag anser att det här är en annan fråga, som inte hindrar regeringen från att lösa frågan om föreningarnas socialavgifter. Från folkpartiets sida anser vi att riksidrottsförbundet gjort det utredningsarbete som behövs och att regeringen därmed kan lösa frågan utan nya utredningar. Vi delar inte motionärernas uppfattning om hur frågan skall lösas, varför vi nöjer oss med att hänvisa till tidigare reservationer, där vi ansluter oss till de förslag som riksidrottsförbundet har lagt fram. Herr talman! I likhet med Gullan Lindblad har jag inte för avsikt att yrka bifall till reservation 2, utan jag nöjer mig med att säga att vi står för våra åsikter. Vi kommer inte heller att begära votering i de här frågorna.

Herr talman! Varje höst har vi här i kammaren en återkommande debatt om utformningen av socialavgifterna eller, som de i mera dagligt tal kallas, arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Det mesta i den här frågan har redan sagts av föregående talare och det finns inte så mycket att tillägga i sakfrågan. Men jag vill ändå göra en reflexion kring själva problematiken. Landets många tusen egenföretagare brukar allt som oftast få en klapp på axeln för att de är en viktig del i vårt näringsliv. Det är det näringsliv som skapar förutsättningar för vårt välstånd och som i sin tur gör att vi har råd med socialförsäkringar av olika slag. Men när egenföretagarna skall ha del av det välstånd som de är med om att arbeta ihop, då förbyts klappen på axeln mot en mer ogin behandling. Jag träffar egenföretagare ganska ofta. De må vara jordbrukare, hantverkare eller verksamma i andra typer av servicenäringar, men det blir allt vanligare att de ifrågasätter varför de skall fortsätta att vara företagare. Många av dem säger rent ut att de skulle ha det betydligt bättre om de vore anställda. De skulle få kortare arbetstid, längre semester, i de flesta fallen högre inkomst och bättre villkor i socialförsäkringssystemet. Man går många gånger så långt att man öppet avråder sina barn och andra från att bli företagare. Jag tycker att det är allvarligt att vi har den situationen. Om vi skall kunna behålla vår välfärd behöver vi människor som vågar satsa, som vågar ta stora risker, som är beredda att ge en del av sig själva för att vi skall kunna utveckla näringslivet och framför allt förnya det. Därför tycker jag att frågan om bättre överensstämmelse mellan förmåner och avgifter för dem som har låga inkomster av sitt företag inte ytterst bara är en fråga om kronor och ören i den enskildes plånbok, utan kanske också en psykologisk fråga om hur vi allmänt ser på egenföretagarna. Detta att man tycker att man behandlas orättvist i systemet, när man skall betala avgifter och när förmånerna fördelas, läggs till de andra skälen till att man inte vill fortsätta att vara egenföretagare. Sett ur landets synvinkel är det allvarligt att vi inte kan lösa dessa problem. Det skulle vara en betydelsefull gest gentemot egenföretagarna om vi nu kunde rätta till en del av de skevheter som finns. Jag är ganska övertygad om att ifall vi gjorde det, skulle det ge mer tillbaka till samhället än vad det kostar att i dagsläget lösa problemen. Därför tycker jag att det är tråkigt att vi varje år skall behöva upprepa den här debatten. Finns viljan borde problemen gå att lösa på ett relativt enkelt sätt. Jag vill ställa en fråga till Nils-Olof Gustafsson: Är det inte dags att de här frågorna får en något högre prioritet i regeringskansliet, så att vi kan få fram förslag som en gång för alla avför dessa kantigheter från dagordningen vid behandlingen av socialavgifter? Herr talman! Jag vill precis som de föregående talarna säga att jag inte heller avser att yrka bifall till reservationen eller begära votering, eftersom de här frågorna har prövats vid flera tidigare tillfällen.

Herr talman! Miljöpartiet är generellt sett positivt inställt till småföretagarna. Vi anser att egenföretagare med små inkomster verkligen inte har det särskilt lätt i dagens samhälle, ett samhälle som syftar till allt större företag och allt fler sammanslagningar mellan olika företag. Därför yrkar vi bifall till reservation 1 i socialförsäkringsutskottets betänkande 2, som handlar om bättre överensstämmelse mellan förmåner och avgifter för egenföretagare. I dag brister det i balansen mellan förmåner och avgifter för den enskilde. Ibland blir resultatet helt orimligt. Man debiterar socialutgifter för inkomster som är så små att de inte ens ger rätt till ersättning från försäkringskassa eller rätt till tilläggspension. Så är det när inkomsten uppgår till mindre än 30 000, dvs. under basbeloppet. Särskilt berör detta makar inom jordbruksföretag eller annan rörelse som ger en inkomst på mellan ett och två basbelopp. Det behövs en utredning som kan lämna förslag till hur frågan skall lösas. En sådan utredning tycker jag skall komma till stånd.

Herr talman! När jag inför den här debatten gick igenom en del material kom jag att ögna igenom förra riksmötets utskottsbetänkande beträffande socialavgifter. Jag kunde konstatera att vi då hade att behandla 19 motioner, som så småningom utmynnade i 10 reservationer i betänkandet. I dagens betänkande behandlar vi 8 motioner, som under utskottsbehandlingen har resulterat i 3 reservationer. Det tycks alltså vara betydligt mindre som vi inte är överens om den här gången. Eftersom mina meddebattörer är ett segt och uthålligt släkte, tror jag inte att denna utveckling beror på att de har ledsnat och givit upp, utan fastmer på att de olika skevheter i det mycket komplicerade system som vi har beträffande socialavgifter med tiden ändå har rättats till. Jag vill erinra om att vi har varit överens om mycket. Närmast har vi haft olika uppfattningar om metoder och takten i fråga om förändringarna. Det gäller t.ex. beträffande reservation 2. De andra två reservationerna rör mer principiella skillnader i uppfattningarna. Liksom Gullan Lindblad tror jag knappast att vi någonsin blir överens på de punkterna. De här frågorna har vi diskuterat många gånger här i kammaren. Argumenten är väl dokumenterade. Med hänsyn därtill och för att vinna tid för kammaren skall jag fatta mig mycket kort när jag kommenterar de tre reservationerna. I reservation 1 begärs en bättre överensstämmelse mellan förmåner och avgifter i försäkringen. Jag vill påstå att det finns ett starkt samband mellan avgifter och förmåner, även om det inte kan relateras till en viss individ utan gäller försäkringen som helhet. Utskottsmajoriteten har tidigare framhållit att de regler som nu gäller innebär en viss bristande överensstämmelse mellan avgifter och förmåner. Det står helt klart. Men nuvarande system har ändå så stora administrativa fördelar att man i stort sett bör behålla nuvarande regelverk. Den uppfattningen vidhåller jag. Reservation 2 handlar om arbets och uppdragstagarbegreppen. Också den frågan har diskuterats många gånger här i kammaren. Utskottet har varit och är, vill jag påstå, enigt om att nuvarande regelverk är komplicerat och oklart samt förorsakar mycket besvär ute i arbetslivet. Vi har också gemensamt uttalat oss om nödvändigheten av att så snabbt som möjligt få nya och klara regler. Den här frågan diskuterades i kammaren för ganska exakt ett år sedan, och jag minns att jag sade att man i regeringskansliet bedömde att man inte skulle hinna lägga fram något förslag förrän hösten 1990. Tyvärr var det en riktig bedömning. Det finns alltså inget förslag på riksdagens bord, vilket jag beklagar. Ansvarigt statsråd uppger nu att ett förslag skall föreläggas riksdagen snarast möjligt, och vi får utgå från att det blir möjligt. Vad gäller frågan om att förhandsbesked skall kunna lämnas efter ansökan från bara en part vidhåller utskottsmajoriteten nu liksom tidigare att en gemensam ansökan ger det bästa underlaget för en korrekt bedömning av omständigheterna och ökar förutsättningarna för en snabb handläggning. Försäkringsskydd för idrottsutövare är en annan fråga som vi här i kammaren har behandlat åtskilliga gånger. Den här gången är fogad en reservation och ett särskilt yttrande till betänkandet i frågan. Jag kan bara upprepa vad jag tidigare har sagt i debatterna i denna fråga. När det nu i dom fastställts att inkomster i samband med idrottsutövning är att likställa med andra arbetsinkomster, är det utskottsmajoritetens klara och principiella uppfattning att dessa inkomster skall grunda rätt till socialförsäkringsförmåner och därmed föranleda att sociala avgifter erläggs. Enligt vår uppfattning skall idrottsutövaren i sin egenskap av inkomsttagare ha en självklar rätt att omfattas av samma socialförsäkringsskydd som andra inkomsttagare. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 1, 2 och 3, i den mån det har yrkats bifall till dem, och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Nils-Olof Gustafsson sade att hans meddebattörer var ett segt och envist släkte. På den punkten kan jag ge honom rätt. Vi kommer naturligtvis inte att ge upp tanken på att klara av att rätta till de skevheter och knöligheter som finns i systemet. Såvitt jag har förstått finns det en underton i Nils Olof Gustafssons inlägg, nämligen att man till viss del är beredd att lösa problemen. Det vore önskvärt att socialdemokraterna i utskottet satte litet starkare press på regeringskansliet när det gäller att lägga fram förslag. Vi har sett exempel på hur vissa frågor, exempelvis frågan i reservation 2 om arbetsoch uppdragstagarbegreppen, har förhalats mycket länge i regeringskansliet. Om ni trycker på och säger att förslagen måste komma fram så att frågorna kan lösas, då ökar trycket på regeringskansliet att lägga fram förslag för riksdagens behandling. Men så länge som ni är försiktiga och säger att ni utgår från eller förväntar er att förslag skall komma från regeringen, då lär det förmodligen dröja ytterligare något år innan dessa frågor kan lösas. Vår önskan är således att ni medverkar till att sätta ett ökat tryck på regeringskansliet. Av våra reservationer framgår också att vi vill att förslag skall läggas fram så fort som möjligt.
Herr talman! Jag kan också hålla med Nils-Olof Gustafsson om att vi är ett segt och envist släkte. Men det är ett segt släkte också på den motsatta sidan. År efter år nöjer ni er med att regeringen säger att problemen skall lösas så snabbt som möjligt. Beträffande arbets och uppdragstagarbegreppen var beskedet att den frågan skulle vara löst 1990. Nu säger man att den skall lösas snarast möjligt. Blir det våren 1991, hösten 1992 eller när? Om Nils-Olof Gustafsson visar upp litet mer envishet kan han kanske påverka regeringen till att tala om när den tänker lägga fram ett förslag, om det nu över huvud taget kommer något. Jag är inte helt övertygad om det. Det här är kanske något som ni ''kör med'' bara för att det skall låta någorlunda intressant. Jag skall dock inte orda mer om detta utan återgå till frågan om försäkringsskydd för idrottsutövare. Jag kan i och för sig förstå att ni tycker att socialavgifter skall betalas på inkomster inom idrottsverksamhet precis som på alla andra inkomster. Den uppfattningen kan ni ha, men då gäller det att också lösa ekonomin för berörda föreningar. Aldrig någonsin talar ni om hur man skall gå till väga för att göra det. Sociala avgifter har faktiskt blivit en pålaga som relativt små föreningar inte klarar av. De stora föreningarna, som bedriver affärsverksamhet och annat, har vissa chanser att klara verksamheten trots dessa avgifter. Men även de riskerar att gå i konkurs. Det är faktiskt inte sådan verksamhet som de skall ägna sig åt, utan de skall i huvudsak syssla med barn och ungdomsarbete. Det gäller därför att ta fatt i frågor som rör ekonomin och se till att dessa föreningar klarar sig. Eller också får man vara generös, Nils-Olof Gustafsson, och säga att de flesta ledare och tränare inom idrottsverksamhet har ett heltidsarbete för vilket det betalas sociala avgifter. Försäkringsskyddet för den del som rör det idrottsliga livet får då lösas med hjälp av andra försäkringar. Men tala nu om för föreningarna via protokollet hur de skall klara sin ekonomi!
Herr talman! Vi är ett segt släkte, och så länge vi inte får något besked får vi väl tjata vidare i frågan, Nils-Olof Gustafsson. Det är nu tredje socialministern vi avverkar i det här ärendet. Vi får väl se om vi får något besked innan det blir byte på den posten. Det tenderar från socialdemokratiskt håll att vara så att regeringen driver vidare, som herr statsministern nyligen sade. Jag vet inte om regeringen bara driver vidare eller om man helt enkelt är ointresserad av den här frågan. Dess värre tror jag att det är det sistnämnda, när det tar så lång tid och ingenting händer. Ett litet tuppfjät närmare är vi väl i alla fall, när Nils-Olof Gustafsson är överens med oss om att frågorna bör lösas på något sätt. Men han beklagar att det inte har kommit något förslag. Ja, jag säger ju att måtte vi inte behöva stå här om ett år igen och upprepa samma argument och samma frågor, för vi kan ju konstatera samtliga debattörer att några svar på frågan när ett förslag kommer har vi inte fått. Jag vill sluta med att fråga: Är det en målsättning eller ett löfte, herr Nils-Olof Gustafsson, att vi skall få ett besked från regeringen?

Herr talman! När det gäller företagare och uppdragstagarebegreppen begriper jag -- jag har sagt det tidigare också -- den otålighet som ni känner. Jag delar den. Vi har ju i utskottsbetänkandet också en gemensam skrivning om det. När nu det statsråd som är ansvarig för de här frågorna säger att det skall komma ett förslag på riksdagens bord så fort som möjligt, litar jag på det. Det är ju litet svårt att göra någonting fortare än det som är möjligt. Vi som debatterar de här frågorna nu är förmodligen de i den här kammaren som kan frågorna bäst och vet att detta är oerhört svåra och komplicerade ting. När man nu säger från regeringshåll att man har haft svårt att få fram tillräckligt bra underlag för att lägga fram ett bra förslag för riksdagen, litar åtminstone jag på att det är så. Jag kan inte ge något exakt besked om när ett förslag kommer. Jag delar som sagt irritationen över att vi inte redan har ett förslag på bordet. Socialförsäkringsförmåner och avgifter för idrottsutövare i deras egenskap av inkomsttagare har vi diskuterat så många gånger. Jag behöver inte ta upp den principiella olikheten i vårt synsätt den här gången, tycker jag, för det finns så väl dokumenterat. Låt mig säga att jag naturligtvis också är medveten om den stora betydelse som idrottsrörelsen har för inte minst ungdomen i vårt land. Jag är också på det klara med att sociala avgifter innebär påfrestningar för inte bara idrottsrörelsen utan också andra ideella organisationer, liksom skatteomläggningen kommer att göra. Det senare konstaterade för övrigt både regering och riksdag när beslutet om skatteomläggningen togs. Utskottet säger, som framgår av betänkandet, att effekterna för idrottsrörelsen och andra ideella organisationer skall följas med särskild uppmärksamhet, och skulle icke önskvärda effekter uppstå, är man beredd att vidta åtgärder. Jag tycker att det är viktigt att skilja mellan de här två sakerna: för det första den principiella inställningen att man inte skall mäla ut idrottsutövarna som någon särskild typ av inkomsttagare och för det andra att det är angeläget att idrottsrörelsen och andra ideella organisationer har sådan ekonomi att de kan bedriva sin viktiga verksamhet, vilket är något som får bli föremål för en annan prövning.
Herr talman! Jag tolkar då Nils-Olof Gustafsson så att det som vi är överens om är att vi skall följa skatteomläggningens konsekvenser för idrottsrörelsen. Det är dokumenterat överallt, så det behöver vi inte tvista om. Kompensation för socialförsäkringsavgifter som föreningarna skall betala är en annan fråga, säger Nils-Olof Gustafsson, precis som jag sade i min inledning. Skall jag tolka det så att i den frågan ämnar regeringen och socialdemokratin inte göra någonting?
Herr talman! Jag upprepar än en gång då, att jag inte kan inse att man i någon situation skulle ha rätt att mäla ut idrottsutövarna som inkomsttagare från andra inkomsttagare när det gäller socialförsäkringssystemet och avgifterna till det. Jag betraktar det som helt självklart att de skall behandlas som vilka andra inkomsttagare som helst. Det ekonomiska stödet till idrottsrörelsen och andra ideella organisationer är, menar jag, en sak för sig som får komma in i budgetprövningen på vanligt sätt.

Herr talman! Även det här ärendet är relativt välkänt för utskottets ledamöter sedan tidigare. Det behandlar olika frågor rörande medborgarskap. Vi har tagit upp ett par från moderat håll, och tillsammans med folkpartiet har vi en reservation om krav på kunskaper i svenska språket för den som skall bli svensk medborgare. Detta krav är att se som något positivt för invandrarna. Kunskaper i svenska språket är naturligtvis mycket viktiga för invandrarna i vårt land. Undervisningen i svenska bör enligt oss moderater om möjligt starta redan vid slussarna och naturligtvis fortgå under förläggningstiden, gärna varvad med arbete. Det har visat sig att den allra bästa starten att lära sig ett nytt språk är att delvis arbeta och delvis studera. Vi vill se reservationen som ett understrykande av hur viktigt våra partier anser det vara att invandrarna verkligen skall få lära sig svenska språket innan de blir medborgare i vårt land. Att det måste göras undantag, kanske för äldre personer och för dem som har handikapp av olika slag, säger sig självt. Men vi vill verkligen understryka hur viktig vi anser den här frågan vara. Tyvärr brister det väldigt mycket i dag. Vi vill också från moderat håll i reservation 3 slå ett slag för att det skall ordnas någon form av högtidlighet för dem som nyss har blivit svenska medborgare. Vi menar då att staten genom länsstyrelserna kan arrangera någon ceremoniell högtidlighet varje år på nationaldagen. Detta skulle visa att vi verkligen hälsar de nyblivna svenska medborgarna välkomna i vår gemenskap. Jag skall inte heller i detta ärende yrka något bifall. Vi har deklarerat våra ståndpunkter, och det får vara nog, herr talman.

Herr talman! I det här betänkandet har miljöpartiet en reservation som jag yrkar bifall till. Den handlar om att man skall få svenskt medborgarskap efter tre år. Jag vet att man nyligen sänkte kvalifikationstiden från sju till fem år, och det motiverades med att fem år är den tid som behövs för att inlemmas i det svenska samhället. Trots det kan man få dispens. Är man t.ex. gift med en svensk medborgare så sänks hemvisttiden till tre år om äktenskapet har varat i två år. Har man blivit mer inlämmad i det svenska samhället om man är gift i Sverige än om man är ensamstående och måste stå på egna ben? Jag tror att man lär sig både svenska språket och mycket annat lika bra, om man måste vara ensam här i vårt land. Jag tycker att detta är inkonsekvent. Vi i miljöpartiet anser att tre år räcker för att man skall kunna söka svenskt medborgarskap. Vi skall se detta i förhållande till att nordiska medborgare som har två års vistelsetid för att kunna bli medborgare i Sverige. Detta är naturligtvis kopplat till rösträtt m.m. Vi anser att de som skall inlemmas i det svenska samhället också skall ha rätt att kunna påverka sin situation. Det fanns även en annan motion som vi var mycket intresserade av. Den handlade om dubbelt medborgarskap, men där ser vi att det pågår ett slags beredning. Det är medborgarskapskommittén som arbetar med den, och den är ute på remiss och bereds för närvarande i regeringskansliet. Vi tänker återkomma till den frågan senare. Jag yrkar bifall till i reservation 1.

Herr talman! De flesta av de motioner som behandlas i detta betänkande är välkända. De har diskuterats under flera år och jag ser ingen anledning att upprepa argumenten. Det nya som finns i betänkandet är att utskottet tillstyrker en motion från centern, vari begärs en utredning av möjligheterna att upphäva beslut om svenskt medborgarskap när man fått det på falsk identitet. Inom den internationella terrorismen och den organiserade brottsligheten är det vanligt att man använder sig av olika identiteter. Det har i flera brottsutredningar visat sig att den åtalade varit bosatt i Sverige under falsk identitet. Terroristlagstiftningskommittén har också i sitt betänkande diskuterat den här frågan.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

Fru talman! I Sverige förekommer knappast någon s.k. arbetskraftsinvandring. Däremot har vi en mycket stor tillströmning av asylsökande. När det gäller s.k. arbetskraftsinvandring handlar det om ca 200--300 personer årligen. Det är fråga om någon enstaka gästprofessor, någon tekniker av mycket hög kvalitet eller kanske någon framstående kulturpersonlighet. Det är allt. Vi moderater har börjat anse att det är alltför snålt med möjligheter att invandra till Sverige av arbetsmarknadsmässiga skäl. Det pågår för närvarande ett integrationsarbete av stora mått i Europa. Om några år kan vi räkna med att större delen av Europa blir en öppen arbetsmarknad för alla Europas invånare. Vi menar att Sverige bör visa större öppenhet än i dag när det gäller att bevilja arbetstillstånd för utländsk arbetskraft. Denna mer generösa inställning bör tillämpas både när det gäller särskilt utbildad arbetskraft och i andra fall, dvs. i fråga om s.k. Man skall inte vara nödd och tvungen att ställa sig i asylkön för att komma till Sverige. Vi menar att vi, med ett litet öppnare förfarande när det gäller möjligheterna till arbetskraftsinvandring, skulle kunna hjälpa många människor i Östeuropas länder, som kanske söker sig hit. Det blir en god hjälp till självhjälp när det gäller dessa människors deras möjligheter att bygga upp sin egen ekonomi och sin framtid. Jag vet att det förekommer en viss tendens till öppnare inställning i den här frågan, och vi har också diskuterat detta i flyktingpolitiska rådet. Men ännu har ingenting hänt på området, och vi vill med den här reservationen slå ett slag för en något öppnare inställning till den s.k. Vi säger också i vår reservation att t.ex. tandläkare som har fått sin utbildning här skall ha möjlighet att senare stanna kvar här i riket och utöva sitt yrke. I reservation 2 tar vi tillsammans med centern upp feriearbetstillstånden. Det gäller alltså utländska ungdomar som feriearbetar och måste söka tillstånd före inresan. Detta har visat sig vara väldigt krångligt. Ibland har bären ruttnat innan ungdomarna har fått något feriearbetstillstånd för bärplockning. Här har en viss förbättring åtminstone påkallats, och jag hoppas att detta också kommer att genomföras i och med att dessa ärenden i fortsättningen skall avgöras av länsarbetsnämnderna och arbetsmarknadsverket i stället för som nu av invandrarverket. Där har det tyvärr funnits en stor byråkrati när det gäller dessa ärenden. Vi har genom vår reservation ytterligare velat understyka att det är viktigt att möjligheten till feriearbete på allt sätt underlättas, framför allt för att ge trädgårdsnäringen i södra Sverige möjlighet att nyttja den viktiga arbetskraft som den här feriearbetskraften utgör. Vi har i dessa reservationer klargjort vår uppfattning. Men, fru talman, vi är disciplinerade och jag skall inte här yrka bifall till reservationerna. De talar ju för sig själva, och vi ämnar inte begära votering i ärendena.

Fru talman! Centerledamöterna Marianne Jönsson och Ingbritt Irhammar har väckt en motion som behandlar arbetstillstånd för feriearbetande utländsk ungdom och motionsyrkandet går ut på att feriearbete och arbete inom trädgårdsnäringen skall undantas från kravet på arbetstillstånd. Detta har centern följt upp i en gemensam reservation med moderaterna till utskottets betänkande. Bakgrunden till motionen är den kaotiska situation som rått under de senaste åren när det gäller arbetstillstånd för feriearbetande från andra länder. Situationen har varit komplicerad både på de ambassader och på de konsulat som skall hantera ansökningarna. Detta har framför allt gällt Polen. Invandrarverket har haft en mycket besvärlig situation och varit tyngt av en rad andra tunga ärenden, som har förtur i behandlingen. Detta har sammantaget skapat en situation där de enskilda näringsidkarna, odlarna, har kommit i kläm. Man har inte fått besked i tid och inte nått fram med beskeden till dem som skall åka hit från bl.a. Polen. Detta har skapat bekymmer, vilket lett till att man missat den tid när jordgubbar mognar m.m. Nu har det diskuterats andra lösningar. Det finns en rapport från departementet där man föreslår att länsarbetsnämnden skall ta över tillståndsgivningen. Jag upplever att de förslag som finns i den rapporten är ett steg i rätt riktning. Men jag tror fortfarande att något av samma problematik kommer att inträffa, eftersom det handlar om en relativt kort tidsrymd under vilken det gäller att få fram besluten. Man skall försöka passa den svenska skördesäsongen, som ju varierar högst påtagligt i förhållande till den normala tidpunkt då man räknar med att skörda olika produkter. Jag tror att samma problem kommer att uppstå även om länsarbetsnämnderna tar över detta. När det kommer till kritan hinner man inte bli klar med all pappershantering. Då får man inte fram beskeden, och sedan får vi samma problem som vi haft de senaste åren. För centerpartiets del anser vi att modellen inte räcker för att fullt ut lösa problemen. Det är ett steg åt rätt håll, men det räcker inte. Därför har vi sagt i reservationen att man skall gå ett steg längre, dvs. att arbetstillstånden helt enkelt slopas och att vi återgår till den situation som gällde före år 1977, då det inte krävdes den här typen av feriearbetstillstånd. Det finns kanske ytterligare ett skäl utöver det så att säga rent svenskt egoistiska skälet som trädgårdsnäringens situation utgör. Vi måste visa en större öppenhet när det gäller möjlighet för ungdomar från hela Europa att komma till Sverige. Vi har här i riksdagen ett antal gånger diskuterat hur viktigt det är att vi visar en positiv inställning till de länder som under det senaste året har lyckats kasta av sig kommunismens ok. Menar vi någonting med detta, måste vi också visa en öppnare attityd mot dessa länders ungdomar och deras möjlighet att komma till Sverige och andra delar av Västeuropa. Av denna anledning finns det också skäl att avskaffa en del av det regelverk som finns på detta område. Fru talman! Jag yrkar för centerns räkning bifall till reservation 2.

Fru talman! Detta betänkande behandlar fyra motioner som alla går ut på att göra det lättare för utlänningar att arbeta i Sverige under kortare eller längre tid. En arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet håller på med en kartläggning av arbetskraftsinvandringen, där man ser på såväl korttidsanställningar som långtidsanställningar och huruvida riktlinjerna skall förändras. När det gäller korttidsanställningar har arbetsgruppen sammanställt en promemoria där man för arbeten under kortare tid bl.a. föreslår en form av s.k. säsongsarbetstillstånd. I dag finns det flera olika typer av tillståndsformer för arbete under kortare tid. Arbetsgruppens förslag är nu föremål för remissbehandling. Jag anser därför att vi kan avvakta resultatet av det arbete som pågår i regeringskansliet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på de reservationer till vilka bifall har yrkats.

Fru talman! Miljöpartiet har avgivit ett särskilt yttrande till det betänkande som behandlas här i dag, och det kan man se som en liten utmaning. Murar har fallit, men andra murar byggs upp -- t.ex. EG-muren, som miljöpartiet ser det. Om man menar att människor skall kunna flytta och kunna röra sig fritt i världen över öppna gränser, får man inte centralisera och bygga upp nya svårigheter för rörligheten. Den EG-anpassning som nu pågår kommer även att drabba människors rörlighet, eftersom rörligheten bara gäller inom EG och inte för dem som kommer utifrån. Miljöpartiet har väckt en motion där vi föreslår att vi skall öppna våra gränser. Det gäller speciellt för de ungdomar som är ute och reser i världen och kommer från öst, t.ex. från Baltikum, och som vill komma hit och feriearbeta. Det behöver inte vara sommar eller vara fråga om trädgårdsnäringen. Den reservation som finns om feriearbetstillstånd yrkar miljöpartiet bifall till, dvs. reservation nr 2. Men vi vill gå ett steg längre. Vi anser att de som skall turista i Sverige automatiskt skall få rätt att arbeta. Som det är i dag får man tre månaders turistvisum. Det vill vi i första hand förlänga till sex månader, men till detta skall också kunna kopplas rätten att arbeta i vårt land. Detta skulle lösa många problem. Om t.ex. en estländsk ungdom som är 18 år i dag vill komma till Sverige, måste han ringa hemifrån för att ordna visum. De som har försökt att ringa till Sovjet eller Baltikum vet hur omöjligt detta är i dag. Bara att försöka ta sig fram tar en evinnerlig tid. Sedan skall ärendet handläggas, och som vi här fått vidimerat har det varit mycket krångel. När det sedan blir dags att komma hit har man nästan givit upp hoppet. Miljöpartiet tycker att det är bra att det har tillkommit en utredning och att regeringskansliet ser på vad man kan göra för att underlätta för ungdomar och även för andra, som turistar i vårt land, att komma hit. Men vi hoppas naturligtvis att utredningen tar med vårt förslag i den beredning som pågår. Det som är intressant och viktigt är människans frihet över gränserna. Vi anser att friheten att kunna resa, studera, arbeta och bo var man vill främjar en öppnare värld.

Fru talman! 1990-talet kommer att bli ett krisdecennium för de politiskt styrda delarna av svenskt samhällsliv. Detta är följden, och den direkta konsekvensen, av en lång socialdemokratisk makthegemoni. Varje lösning har krävt politiska insatser vilka i sin tur finansierats genom ytterligare höjda skatter och avgifter. Vi ser i dag välfärdskrisen smyga sig på oss på allt fler områden: Barnomsorgen, äldreomsorgen, skolan och vården. Överallt har den socialdemokratiska politiken lett fram till offentliga finansieringar och offentliga monopol. Uppvaknandet kommer plötsligt när allt fler inser vilka konsekvenserna av denna politik blir. Sverige har i dag världens högsta skatter. Vi har också Europas dyraste sjukvård. Till denna har enskilda människor arbetat ihop under ett helt yrkesverksamt liv. En genomsnittlig svensk pensionär har under sitt yrkesliv betalat 1 milj.kr. i landstingsskatt -- företrädesvis till sjukvården -- och lika mycket till sjukförsäkringsavgiften. Detta borde rimligtvis räcka för att täcka dessa människors behov av vård och omsorg på äldre dagar och dessutom för att täcka vårdkostnaden för någon annan som, av olika skäl, inte kunnat arbeta lika mycket. Men så är det inte. Vi vet alla att köerna i dag är långa till olika former av behandling. -- Det gäller starroperationer. Det gäller höftledsoperationer. -- Det gäller kranskärlsoperationer. -- Och det gäller mycket annat. På alla dessa områden uppvisar svensk sjukvård i dag inte en acceptabel nivå. Det kan variera från landsting till landsting, men för vårt land som helhet är detta ett stort och ett ökande problem. Det är lätt att säga att man väl får vänta på sin tur. Men det är just det som dessa människor inte kan göra -- och rimligtvis inte heller skulle behöva göra, om vi i stället haft ett system där människors behov varit den självklara grunden för de nödvändiga satsningarna. Så är det inte. Och just därför upplever vi i dag en systemkris inom den svenska sjukvården. Det är inte ytterst en ekonomisk kris -- därför att i inget annat land i Europa satsas så mycket pengar på vården som just här hos oss. Den är framför allt inte personalens fel: den gör tvärtom, med alla mått mätt och i alla internationella jämförelser, en ovärderlig insats. Utan denna insats hade förmodligen situationen redan i dag varit direkt ohållbar. Nej, i stället är det en systemkris. Den yttersta konsekvensen av detta är att den svenska vårdapparaten i dag är så dyr, att vården långtifrån räcker till alla som skulle behöva den. Sällan tycker jag att det finns anledning att bli så upprörd som när just äldre människor drabbas av den ofärd som socialdemokraterna fortfarande kallar välfärd: -- Nej, du kani nte få någon starroperation. -- Nej, du får vänta på din tur. Köerna är långa. -- Nej, du får inte ta pengarna med dig till ett annat landsting. Då minskar nämligen våra köer, och det är ett dåligt argument när vi skall kräva ökade anslag. -- Nej, något privat alternativ är inte att tänka på. Folk skulle ju kunna få för sig att den vård som de erbjuder är bättre än vår. Det är en upprörande cynism som möter dessa människor. Den som är 75 år och behöver en starroperation för att kunna läsa, eller en höftledsoperation för att slippa smärtor och kunna gå under sina sista år skall inte behöva stå i kö i månad efter månad. Framför allt borde detta inte få ske i det Sverige som fortfarande kallas ett välfärdsland. Sjukvårdens köer skapar mycket onödigt lidande. För många leder köerna till allvarliga komplikationer med högre vårdkostnader, högre sjukpenningutbetalningar och förtidspensioneringar som följd. För andra erfordras extra stöd och hjälpinsatser. Uppskattningsvis 10 miljarder kronor om året förloras genom vårdköerna. Riksrevisionsverket pekar på ännu högre siffror. Det är pengar som i stor utsträckning borde kunna användas till vård i stället för att organisera köer. Patienten har i dagens sjukvårdssystem mycket begränsade valmöjligheter. Landstingen anvisar hur, när och av vem vården skall erbjudas. Det är alltid landstingets mening som gäller, om patienten och landstinget har olika uppfattning. Inte ens svårt sjuka människor är i dag garanterade vård i tid. Patienten är i dag helt rättslös när det gäller att disponera de pengar som han eller hon har betalat för att få just vård. Många människor tvingas betala en gång till, för att få nödvändig vård på annat sätt. Andra har inte ens den valmöjligheten. Det är, som jag ser det, direkt oetiskt med ett system, som tar upp skatt för sjukvård och därefter vägrar att betala för, eller att ge, nödvändig vård. Svensk sjukvård skulle kunna erbjuda så mycket mer, om den slapp ifrån planstyrningens bojor. Vi moderater har därför, år efter år här i riksdagen, föreslagit nödvändiga förändringar. Jag tror att man måste ha klart för sig att sjukvårdens problem inte kan lösas utan att besluten förskjuts från den politiska nivån, för att i stället möjliggöra ett samspel mellan vårdpersonal och patient. Sjukvårdsmonopolet är orsak till krisen. Därför måste detta monopol brytas. Valfriheten skulle inom sjukvården kunna möjliggöras genom att sjukvården, i stället för genom skatt till landstinget, betalades genom en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring. Benämningen är lång och krånglig, men alla orden är lika viktiga: -- Den skall vara en försäkring. Den skall vara allmän, i den bemärkelsen att den skall gälla oss alla, oavsett om vi är gamla eller unga, oavsett om vi arbetar, är arbetsoförmögna eller pensionärer, oavsett om vi har råd att betala någon försäkring eller inte. -- Den skall vara obligatorisk. Ingen skall kunna välja att stå utanför. Med ett sådant försäkringssystem skulle vi nå flera fördelar. Låt mig peka på några sådana: 1. Privat och offentlig sjukvård skulle få möjlighet att verka på lika villkor. 2. Ingen skulle -- som i dag -- behöva avstå från vård av ekonomiska skäl, när landstinget inte kan ställa upp i tid. 3. Finansieringen av vården och produktionen av vården skulle kunna skiljas åt. Landstingen som vårdgivare skulle inte behöva favorisera sig själv, därför att samma landsting också står för kostnaderna. 4. Valfriheten skapar mångfald och är förmodligen den bästa garantin också för en god kvalitet. Med fler alternativ kan behandlingsresultat från olika kliniker jämföras. Patienten får möjlighet att välja den vård som han själv -- utifrån sina egna utgångspunkter -- föredrar. 5. Många vill ha en permanent kontakt med en egen läkare. Ett nytt sjukvårdssystem skulle kunna öppna möjligheter också till detta. Fru talman! Genom att genomföra den sjukförsäkringsmodell som vi moderater föreslår kan politiker inte längre säga nej till en patient som behöver vård. Svaret blir i stället ja! Ja, du kan få din nödvändiga starroperation. Du har ju faktiskt själv betalat för den. -- Ja, om kön för tillfället är för lång i ditt eget landsting ordnar vi vård i t.ex. ett annat landsting. Det står din sjukvårdsförsäkring för. -- Ja, du får vård även om du har varit arbetslös i flera år eller är förtidspensionerad. Det får du genom att sjukvårdsförsäkringen är allmän -- den gäller oss alla, utan undantag. -- Ja, du kan få höftledsoperationen utförd på en privatklinik. Det är ditt val. Det ingår också i förutsättningarna. 1990-talet kommer att nödvändiggöra stora och genomgripande förändringar i det svenska välfärdssystemet. Jag är övertygad om att vi måste börja fatta de besluten med det allra snaraste. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservation nr